Herr talman!

Koncernen äger även brunkolsgruvorna som förser tre av dessa kraftverk med bränsle. Den operativa driften är en bolagsfråga. Styrelsen för Vattenfall AB har tagit initiativ till att undersöka olika möjligheter att skapa en ny ägarstruktur för brunkolsverksamheten. Jag noterar att det ligger i linje med bolagets eget hållbarhetsmål om att reducera sina koldioxidutsläpp till 65 miljoner ton år 2020. Regeringen välkomnar därför detta initiativ. Ägaren analyserar vidare hur vi säkrar att bolaget är ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.Processen med en ny ägarstruktur för brunkolsverksamheten bedrivs av Vattenfall och är således ett ansvar för bolagets styrelse och ledning. Enligt information från bolaget kommer processen att ske i nära dialog med delstaterna Brandenburg och Sachsen. Som företrädare för staten som ägare till Vattenfall AB kommer jag att hålla mig noga informerad om utvecklingen av processen.Klimatfrågan är vår tids ödesfråga, och temperaturökningen riskerar att leda till mycket allvarliga konsekvenser. Vattenfalls uppdrag är att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Regeringens ambition är därför att Vattenfall ska vara ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. För att ta ett helhetsgrepp när det gäller styrningen av Vattenfall i syfte att nå denna ambition har det skapats en särskild statsrådsgrupp som leds av mig, och där kommer brunkolet att vara en av de frågor som diskuteras.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Inledningsvis vill jag påpeka att mitt namn är felstavat i det skriftliga svar som jag har fått. Jag hoppas att det kan bli korrekt nästa gång, eftersom jag inser att vi kommer att vara här några gånger framöver. Därefter återgår jag till innehållet i interpellationen. Det är trevligt att statsrådet välkomnar initiativet från Vattenfalls styrelse. Vi i Centerpartiet har länge varit för att man ska avyttra de utomnordiska delarna av Vattenfall för att kunna investera i mer förnybart och på det sättet också leva upp till fler hållbarhetskriterier. I dagsläget är faktiskt det förnybara det bästa ur social, ekologisk och ekonomisk hållbarhetssynpunkt. Jag noterar också att regeringen är glad över styrelsens initiativ i detta fall. Det gläder mig speciellt, eftersom det då är hela regeringen. Vi har nämligen haft regeringsföreträdare som så sent som för någon vecka sedan har varit ute och tyckt att man ska göra på ett annorlunda sätt. Då vill jag ställa en fråga. Om Vattenfalls styrelse kommer fram till att man vill sälja, om man får en fråga om att sälja brunkolsverksamheten, kommer regeringen då att tillåta detta med tanke på att statsrådet säger att frågan är en fråga för Vattenfalls styrelse och ledning? Spekulanter verkar faktiskt finnas. Det är åtminstone en officiell, och det kommer säkert att finnas fler.
Herr talman! Jag vill betona att som partier är både Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om att regeringens styrning av Vattenfall ska förändras på ett sådant sätt att expansionen av brunkol, som den tidigare borgerliga regeringen har tillåtit, inte fortsätter. Den särskilda statsrådsgrupp som jag leder ska diskutera hur detta kan ske. Den fråga som nu följs upp här handlar om vad som händer i nästa steg. Det är en bit kvar tills bolaget har kommit i en sådan situation att det finns en eventuell köpare eller fler. Man måste beskriva hur den affären ser ut. Under tiden kommer man att ha haft en dialog med de berörda delstaterna, som jag framhöll i interpellationssvaret. Jag vill redan nu säga i denna kammare att om det skulle visa sig att bolaget vill genomföra en affär av denna magnitud, kan jag garantera att den nuvarande regeringen kommer att ta ställning till den affären. Det kommer inte att bli en repris av Nuonaffären, där man efteråt inte vet huruvida regeringen godkände affären. Den affären är en av förklaringarna till att Vattenfall i dag har så stora ekonomiska utmaningar. Det är en av förklaringarna till att Vattenfall i dag inte har de muskler som vi skulle önska att de hade för att kunna göra de investeringar i förnybar energi som behövs för att denna omställning ska klaras framöver. Som min kollega i riksdagen säkert vet har nedskrivningarna av Vattenfall varit mycket stora under de senaste åren. Jag tror att nedskrivningarna av Nuon sammantaget är på över 52 miljarder kronor. Det är klart att det påverkar bolagets ställning. När bolagets ledning och styrelse har jobbat igenom denna fråga, och möjligen har en ny ägarstruktur på förslag, är det regeringens uppdrag att värdera denna affär. Vi har nämligen ett ansvar som ägare att värdera att det är affärsmässigt, att det är klokt och att det är en bra affär som kan försvaras ekonomiskt och som naturligtvis också är i linje med den ambition som jag har försökt beskriva både i detta interpellationssvar och tidigare och som jag uppfattar att vi delar, nämligen att Vattenfall ska vara ett bolag som är ledande i den ekologiska omställningen av energimarknaden.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för detta. Jag är den första att hålla med om att det är tragiskt att se hur mycket nedskrivningar Vattenfall har varit tvungna att göra i samband med Nuonaffären. Statsrådet lyfter fram den statsrådsgrupp som han tillsätter. Är det den gruppen som ska analysera förslaget till ny ägarstruktur som Vattenfalls ledning i så fall skulle lägga fram, eller hur har man tänkt sig att gå vidare med den processen? Man säger att denna statsrådsgrupp ska diskutera bland annat brunkol. Ska den gruppen diskutera Vattenfalls innehav, eller är det en ledningsfråga för bolaget? Vilket mandat kommer den här gruppen att ha, och hur mycket kommer den att lägga sig i Vattenfalls interna styrning?
Herr talman! Först vill jag bara passa på att rätta min kollega i riksdagen när det gäller enigheten kring Nuon. Den fanns inte där. Vi var kritiska till Nuonaffären från första stund. Vi trodde inte på affären, framför allt av hållbarhetsskäl. Det var inte bara ekonomiska skäl som gjorde oss misstänksamma, utan det var varför Vattenfall gick in med en så stor investering så långt ifrån de hållbara ambitioner som vi hade med bolaget. I efterhand har det visat sig vara en mycket dålig affär, kanske Sveriges sämsta affär någonsin, som har kostat skattebetalarna över 50 miljarder kronor. Nu handlar inte den här interpellationen om det, men rubriken på interpellationen är Vattenfall i fritt fall. Det är klart att man inte kan komma ifrån att Vattenfalls ekonomiska problem i dag präglas mycket av de affärer som gjordes tidigare i Europa och där Nuon är den i särklass största och i särklass sämsta affär som i dag påverkar Vattenfalls möjligheter att göra investeringar i hållbar och förnybar energi framöver. Man kan alltså inte komma ifrån den frågan. Jag hoppas att vi någon gång kommer att få klarhet i vem i den tidigare regeringen som bar ansvaret för denna affär.När det handlar om hur ägarstyrningen kommer att gå till och hur vi har bedrivit detta arbete fullföljer vi arbetet enligt den tidigare regeringens arbete med hur ägararbetet är organiserat i Regeringskansliet. Det är jag som ansvarigt statsråd som leder det arbetet och är kontakt gentemot bolaget. Däremot är det inte ett eller ett par statsråd som är ansvariga för regeringsbeslut. I en regering är alla statsråd, hela regeringen, ansvariga för de beslut som man fattar i regeringen, och så kommer det att vara även i detta fall. Det är alltså ingen ny ordning när det gäller styrning och ledning. Däremot har vi valt att ta ett helhetsgrepp om Vattenfall, eftersom det är ett bolag som har ganska stora ekonomiska problem. Det har man bland annat på grund av tidigare affärer. Men för att bredda debatten lite grann vill jag säga att man också har det för att hela den europeiska energimarknaden genomgår ett paradigmskifte. Det är enorma förändringar med prisbilden och med stater som bedriver subventionspolitik kring förnybar energi som förändrar marknaden på ett annorlunda sätt. Men det finns också en amerikansk påverkan på energimarknaden globalt sett när det gäller skiffergas och skifferolja som få förstod för fem eller tio år sedan och som i dag ändrar förutsättningarna för Vattenfall som bolag men också för de andra stora energibolagen i Europa. Jag vill ställa en fråga till interpellanten. Det står lite grann i interpellationen om hur de borgerliga partierna ser på Vattenfall. Vi verkar vara överens om att vi vill styra mot mer förnybart och att vi vill att Vattenfall ska vara ledande i denna omställning. Det gläder mig eftersom det skapar en samsyn om vägen framåt. Däremot andas interpellationen lite grann att man helt vill lämna Tyskland. Betyder det att de borgerliga partierna och i synnerhet Centerpartiet tycker att det är fel att Vattenfall har investerat i till exempel havsbaserad vindkraft? Många tyska politiker som är oroade för vad en sådan affär faktiskt skulle kunna innebära oroar sig också för att Vattenfall helt ska lämna Tyskland. Har ni en bestämd uppfattning om att Vattenfall absolut inte får investera i vindkraft i Tyskland eller i andra europeiska länder som ett led i att vara ledande i omställningen mot en hållbar utveckling, som vi anser att bolaget ska göra?
Herr talman! Vi kan säkert ha många olika åsikter om vad som händer och inte händer med Nuon. Men jag kan notera vad Vattenfall ska investera i och inte investera i och framför allt var.Vi för vår del har sagt att vi är beredda att se över de icke-nordiska delarna av Vattenfall för att undersöka möjligheterna att sälja dem och på så sätt få in mer kapital som kan satsas på exempelvis förnybart. Det är klart att då får man se över de fossila delarna. Det är självklart för vår del, och det är våra största prioriteringar. Men vi ser också att energimarknaden förändras och framför allt, som statsrådet själv lyfter fram, att olika länder subventionerar olika system. Därför måste man se över ägarstrukturerna, och då får man vara öppen för alla möjliga lösningar.Vi ser ju också att produktionen går från de stora bolagen till en mer småskalig marknad. Vi vill ju inte att svenska staten ska riskera skattebetalarnas pengar hur som helst. Där får man ta olika steg från fall till fall, och framför allt se att vi vill ha ett ökat fokus på den nordiska marknaden.
Herr talman! Tack för det svaret! Det är en klok inställning att vara öppen för olika lösningar och att inte på förhand låsa sig fast vid exakt hur det ska se ut. Det är en föränderlig både europeisk och nordisk elmarknad. Vattenfall är ett enormt viktigt bolag för svenska staten, men det är viktigt också för svenska medborgare och svenska företag att energiproduktionen fungerar och håller en bra kvalitet. Då är Vattenfall en väldigt viktig aktör för vår konkurrenskraft, men också för våra möjligheter att bedriva ett arbete för en grön omställning och hållbar energiproduktion.Det känns bra att ha den mer pragmatiska inställningen att man måste pröva olika lösningar och också ta ställning från fall till fall. Jag tror att det vore väldigt olyckligt att i de dramatiska förändringar som vi har sett låsa sig på förhand till bara en enda lösning framöver. Det kan vara olyckligt för ett bolag som Vattenfall.Det känns som att det finns utrymme för ytterligare samsyn i dessa frågor om hur Vattenfall kan vara ledande i omställningen av energisystemet. Det ser jag fram emot att diskutera i fler sammanhang längre fram.